Herr talman! Monica Green har frågat mig vad jag avser att göra för att få till en utbyggnad av Västra stambanan och hur jag avser att hantera problemet med kommuner som blockerar utbyggnaden av politiska skäl. Bakgrunden är att Banverket för ett år sedan sade att man då inte såg någon möjlighet att fortsätta planeringen av utbyggnaden av Västra stambanan mellan Floda och Aspen eftersom Lerums kommun säger nej till båda de utbyggnadsalternativ som presenterades i järnvägsutredningen. Inledningsvis måste jag bemöta Monica Greens påstående att regeringen nu budgeterat mindre pengar för järnvägen än tidigare år. Detta stämmer inte. Regeringen har i budgetpropositionen för 2007 indikerat en preliminär beräkning av investeringar i järnväg till 7,2 miljarder kronor vilket är 2,1 miljard kronor mer än investeringsanslaget för 2006. Att utveckla det svenska järnvägsnätet är således en viktig fråga för oss i regeringen. Jag håller med Monica Green om att Västra stambanan, som förbinder storstadsregionerna Stockholm och Göteborg, är en av våra viktigaste järnvägar. På sträckan Göteborg-Alingsås är det önskvärt att förbättra kapaciteten såväl för den regionala och interregionala persontrafiken som för godstrafiken. En utbyggnad till flerspår mellan Floda och Aspen finns med i den nationella banhållningsplanen under perioden 2010-2015. Transportsystemet måste utvecklas och förvaltas på ett framsynt sätt. I min roll som infrastrukturminister vill jag självklart arbeta för att välmotiverade investeringar i infrastrukturen kommer till stånd. När det gäller de kapacitetshöjande åtgärder som planeras på sträckan Floda-Aspen har jag förstått att det finns olika uppfattningar om hur dessa bör ske. I det sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att frågan om hur mark och vatten ska användas kan vara mycket grannlaga, särskilt i områden där många olika intressen måste samsas. Särskilt svårt kan det vara när såväl lokala som nationella behov måste vägas samman. För att hantera dessa avväganden när ny infrastruktur planeras finns ett regelverk där lagen om byggande av järnväg, miljöbalken och plan och bygglagen spelar centrala roller. Min uppfattning är att dessa frågor i första hand måste diskuteras och lösas på lokal nivå - att Banverket, regionen och berörda kommuner kan enas kring en lösning. Jag har inte för avsikt att ingripa i detta skede, och jag känner mig främmande för det synsätt som Monica Green ger uttryck för när hon ser problem med kommuner som gör politiska avväganden. Jag förutsätter att Banverket, som har till uppgift att driva planeringen av järnvägen, hanterar frågorna på ett ansvarsfullt sätt så att man både kommer fram till den sammantaget bästa lösningen och att tidsplanen för projektet hålls.

Herr talman! Tack för svaret! Tack också för slutorden om att Banverket har till uppgift att driva planeringen av järnvägen och att Åsa Torstensson förutsätter att man kommer att hantera frågorna på ett ansvarsfullt sätt! Det finns ju tyvärr en del farhågor. Även om Åsa Torstensson säger att ni nästa år budgeterar för mer anslag till järnvägen skriver ni mycket tydligt i de kommande planerna att ni vill överföra från järnväg till väg, vilket är olyckligt. Det är det ena orosmomentet. Det andra orosmomentet rör oss som är beroende av att trafiken fungerar på Västra stambanan. Jag möter varje dag pendlare som får sitta och vänta på försenade tåg på grund av kapacitetsbristen. Jag möter människor som skulle vilja flytta över gods från väg till järnväg, men detta är inte möjligt på Västra stambanan i dag eftersom kapacitetsbristen finns redan nu. Det är akut att Västra stambanan så snabbt som möjligt får flera spår! Då menar jag att det är olyckligt när kommuner kan sätta stopp för utvecklingen av en hel region på det sätt som Lerums majoritet nu har gjort. Jag uppfattar det nästan som att man invaggar befolkningen i tron att bara vi sätter stopp för Banverket kommer allting att lösa sig. Detta har ju Åsa Torstensson här bemött i och med att hon litar på Banverkets planering. Det känns skönt att ministern stöder Banverket. Men det är synd att en majoritet i en kommun kan piska upp en sådan stämning: Vi stoppar Banverket, för de har fel planer. Då kommer allting att lösa sig. Under tiden får vi andra runtomkring sitta där och vänta på tåg. Dagligen är det flera tåg ned mot Göteborg som försenas. Det gäller inte bara oss som bor i Skövde, utan det gäller Falköping, Töreboda och hela Västra stambanan. Det gäller som jag sade också alla de industrier som skulle vilja lägga över godset från väg till järnväg. Eftersom detta nu är blockerat får vi i stället den motsatta utvecklingen, alltså att vi går från järnväg till väg. Man kan inte lita på att tåget kommer i tid till Göteborg längre, och därför vågar man inte som pendlare lita på det alternativet utan tvingas ta bilen. Likaså upplever de industrier som försöker transportera gods med järnväg att det är förseningar och att man inte kan lita på att godset kommer fram i tid. Det är ett akut skede. Det var därför jag ställde den här interpellationen. Jag känner ändå ett visst hopp eftersom Åsa Torstensson menar att det är viktigt både att vi fortsätter med järnvägen framöver - säkert också av miljöskäl, tror jag - och att vi låter Banverket ta denna planering och hantera den på ett ansvarsfullt sätt tillsammans med Västra Götalandsregionen och kommunerna. Det är min förhoppning att de nu får fortsätta. Jag tycker att det skulle vara mycket olyckligt om det skulle bli fortsatta förseningar på utbyggnaden av Västra stambanan.
Herr talman! Jag tror nog att Monica Green och jag i grunden har ganska samsynta värderingar när det gäller vikten av att ha ett bra flöde både för näringsliv och för människor så att vi kan ha både större arbetsmarknadsregioner och ett rundare land. Inledningsvis måste jag ändå säga att vi i budgeten inte skriver att vi tänker överföra någonting från järnväg till väg. Däremot talar vi om att vi tänker satsa på vägar, vilket den tidigare regeringen inte har gjort. Då har vi också alternativa finansieringar, just för att även kunna ta itu med de eftersläpande vägsatsningarna i det här landets infrastruktur. Låt mig komma tillbaka till frågan om kommunens agerande. Återigen har jag egentligen inte mer att säga än att det ligger ett väldigt stort ansvar på regionen, kommunerna och Banverket att hitta de här lösningarna. Tyvärr hittar vi blockeringar i många infrastruktursatsningar med olika intressen. Jag tror att det bästa är när man lokalt och regionalt kommer överens om hur, och om, denna typ av investeringar ska göras. Kommunen har ju i slutändan inget veto här. Till skillnad från kanske andra delar har man inte ett veto här. Det ligger alltså fortsatt ett mycket stort ansvar på Banverket att arbeta med att hitta lösningar här. I slutändan ligger det också ett ansvar på Banverket att avgöra hur man vill gå vidare med den här investeringen. Det är väl egentligen det vi får avvakta innan vi går vidare i själva resonemanget. Jag har egentligen inte mer att tillägga. Jag har stor tilltro till att dessa diskussioner och överenskommelser måste ske mellan kommunen, regionen och Banverket.
Herr talman! Västra Götalandsregionen och alla kommuner runtomkring är helt överens om att vi snabbt måste få till en start av projekteringen av Västra stambanans utbyggnad så att vi får flera spår. Det är spårbrist i dag, och det är alla andra runtomkring som lider av att en kommun sätter sig över och stoppar hela tillväxten i Västra Götaland på det här sättet. Åsa Torstensson påpekar att kommunen inte har något veto. Jag känner till det och respekterar det fullt och fast. Jag tycker inte heller att ministern på något sätt ska styra i detta, utan det är i första hand regionalt och lokalt man ska sköta det. För oss andra innebär det dock en stor frustration när en kommun kan blockera på det här sättet i flera år så att stambanan inte kommer till trots att man har haft möjlighet. Man har haft pengar för att göra det. Man har erbjudit kommunen mer bullerskydd än man egentligen behöver, och man har hittat på flera lösningar för att kommunen ska kunna tänka sig detta. Men kommunen sätter sig på tvären. Jag har också blivit uppvaktad av andra intressenter i berörd kommun som säger att de har en annan lösning. Jag är inte emot andra lösningar - bara de är genomförbara. Tyvärr har det visat sig att den lösning som både föreningar och den borgerliga majoriteten i Lerum har visat på är dubbelt så dyr som den som visas i den handläggning som Banverket hittills har gjort. Det vore ju lovvärt om Åsa Torstensson kunde lova mer. Ministern säger att ni inte ska dra ned några anslag till järnvägen. Det vore bra om vi fick ett löfte här i dag att det enbart blir ökade anslag till järnvägen, för då kan vi satsa mer på de miljövänliga alternativen i framtiden. Vi har diskuterat frågan i Skövde fullmäktige, och jag är säker på att det är många kommuner som har gjort det. Man ser att det är ett problem att andra kommuner kan stoppa utvecklingen. Där är vi helt överens över partigränserna om att vi vill ha en lösning snabbt. Vi har också bett moderata representanter att diskutera med moderaterna i Lerum för att de ska godkänna det förslag som Banverket har tagit fram. Hittills har man inte lyckats att lirka sig fram till någon sådan lösning. Jag vädjar återigen till ministern att också du skulle kunna ta ett ansvar för att se till att vi kan snabba på utvecklingen. Om du lovar att det blir mer anslag till järnvägen kanske Banverket också vågar satsa än mer på alternativa lösningar än som har skett i dag. Men jag ser ju att den lösning Banverket tar fram är mycket realistisk. Vi i de andra kommunerna har ju lärt oss leva med att järnvägen går genom kommunen. Vi har lärt oss leva med undergångar och övergångar. Vi ser det som en tillgång och inte som ett hinder i utvecklingen.
Herr talman! Återigen, i 2007 års budget ligger det ytterligare 2,1 miljarder som gäller Banverkets uppdrag att göra investeringar. Banverket har alltid i uppdrag att också göra en ekonomisk avvägning av det som till slut kommer att bli ett förslag till vilken typ av utbyggnad och vilka lösningar man kommer att välja. Det ska Banverket göra också i det här alternativet. Det arbete som Monica Green beskriver från fullmäktige i Skövde eller kranskommunerna i Västra Götalandsregionen är precis det arbete som jag har en sådan stark tilltro till. Det är den typ av dialog och överenskommelser som jag tror är väldigt viktiga för att skapa bra infrastrukturprioriteringar. Det är därför som jag inte tänker gå djupare in i själva diskussionen om Lerum och den konflikt som finns i Lerum, för jag tror att det är just Banverket, kommunen och regionen i sig som måste hitta de här lösningarna. Det är där som mycket av ansvaret ligger för att man också reder ut den här typen av konflikter. Jag tänker inte föregripa någonting mer i det här ärendet utifrån Banverkets val av hantering.
Herr talman! På 1800-talet, när järnvägen byggdes ut, fanns det framsynta regioner, orter och människor som sade att här kan järnvägen dras. Ni får gärna ta vår mark. Medan det fanns andra som sade: Nej, inte här, absolut inte här, inte sådana farliga vidunder på våra marker. Det förstör säkert, och vi vågar inte åka med sådana höghastighetslok för det kan pressa sönder revbenen. Nu när vi ser tillbaka i historien kan vi tycka att det var synd att de var så rädda för tåg. När jag ser det här motståndet i Lerum i dag, motståndet mot tillväxt och motståndet mot att se att andra kommuner är i ett sådant stort behov, tycker jag att man är i lite samma situation. De på 1800-talet som faktiskt sade att här kan järnvägen gå fram vann ju så mycket på det. De till och med erbjöd att här kan man stanna och få mer vatten till loket och så vidare. Man såg att det var en utvecklingskraft. Det är trist med bakåtsträvande, i det här fallet borgerliga politiker, som stoppar utvecklingen för en hel region. Det är tråkigt att vi på 2000-talet ska behöva ha tanken att om vi bara stoppar Banverkets plan kommer allting att bli frid och fröjd. Jag vädjar återigen till ministern. Jag uppskattar att du litar på Banverkets hantering och att kommuner och regioner ska kunna komma överens. Jag är också glad över att du ser denna framtid, för det är helt nödvändigt. Det är akut för alla som behöver Västra stambanan. Vi måste ha fler spår.
Herr talman! Den diskussion som Monica Green nu går in i vad gäller att kritisera Lerum och Lerums val av agerande i den här frågan har jag inga ytterligare kommentarer till. Den diskussionen kanske Monica Green får ta på hemmaplan. Det är väl lämpligt att vederbörande, med de hårda ord som Monica Green använde, också ges möjlighet att delta i en direkt diskussion om de vägval som Lerum har gjort, det underlag Lerumföreträdarna har haft för att göra sina val i det här ärendet och deras eget agerande. Jag vill återigen bara påpeka att jag inte har något mer att säga i själva ärendet. Det är ett ärende som Banverket hanterar och som jag eventuellt så småningom får på mitt bord för att hantera.